Herr talman! Ett par punkter hinner jag kommentera i utrikesministerns anförande. Utrikesministern var något förvånad över att vi från mittenpartiernas sida talat om önskvärdheten av att få erfarenhet av olika u-länders utvecklingspolitik. Sådana olikheter bottnar ju ofta i olika syn på den politiska verksamheten eller inriktningen av biståndspolitiken över huvud taget. Jag trodde att vi var överens om att det var värdefullt att verkligen få erfarenhet på olika sätt. Herr utrikesministern vill lägga ut det som någon egendomlighet; att vi skulle vilja peka ut olika u-länder och säga att det landet för den politiken — partipolitiken förmodar jag herr Wickman menade — och därför skall vi jobba där, och det andra landet för en annan politik osv. Nej, herr Wickman, det är inte fråga om det. Men att representanter för en regering som så har vajat som ett rö för vinden för sina olika flyglars politiska uppfattningar om var vi skall arbeta kommer här och sätter ett frågetecken för det vi har sagt i vår reservation, det är verkligen ganska magstarkt. Jag behöver bara nämna några länder för att göra klart för utrikesministern och för kammaren vad vi menar. Ta frågorna om Etiopien, Kenya, Tanzania och Zambia. Det räcker som kommentar på den punkten. Jag noterar att utrikesministern inte gick in på vad jag sade om dessa spörsmål i mitt anförande. Sedan sade utrikesministern att nu har det blivit allt klarare att de 25-procentiga höjningarna av biståndsanslagen inte räcker. Ja, sanningen kryper fram inom det socialdemokratiska partiet. Det här påpekade vi ju för många år sedan. Det har tagit väldigt lång tid att få fram det. Vidare gjorde utrikesministern ett uttalande som jag inte riktigt begrep trots att jag försökte lyssna ordentligt. Jag skall läsa protokollet sedan. Utrikesministern sade att vilken regering som än satt, eller i varje fall om han själv satt med i regeringen i januari 1974, skulle riksdagen vara oförhindrad att ta ställning. Det är väl självklart. Vilken regering kan binda riksdagen på den här punkten? Jag hoppas att man över huvud taget inte har funderat på det. Men vad var det egentligen som regeringen nu ville? Det som socialdemokratiska partikongressens majoritet ville, det vill tydligen i varje fall inte herr Wickman. Det upplever man ju här. Vi får alltså vänta på besked om vad den socialdemokratiska regeringen vill beträffande biståndspolitiken för nästa år. Socialdemokraterna har tidigare sagt att enprocentsmålet var ett etappmål. Nu verkar det på herr Wickman som om det skulle vara ett slutmål. Kan vi få en kommentar på den punkten? Det tycker jag skulle vara mycket intressant. Följ vårt förslag, herr Wickman, att låta SIDA planera för en högre biståndsnivå. Behövs det pengar för det skall vi bevilja dem på tilläggsanslag. Det är inte ord, det är handling.

Herr talman! Utrikesministern gav inget besked i fråga om enprocentsregeln. Hans anförande innehöll en mängd förklaringar, en hel del utredande moment, upplysningar som i och för sig var värdefulla, men det mynnade inte ut i någonting, utan svaret blev jaså. Det var, för att tala riksdagsspråk, mycket lång recit, nästan ingen utskottsskrivning och det var ingen kläm alls. Det är det intryck man får av de förklaringar som gavs här. Så begärde utrikesministern besked från oss: Vad vill ni, har ni sagt något? I reservationen 1 hemställs om att riksdagen uttalar att ”det statliga anslaget för bistånd till u-länderna i enlighet med tidigare gjorda utfästelser budgetåret 1974/75 skall ha en omfattning motsvarande 1 96 av bruttonationalprodukten”. Kan utrikesministern ge ett lika klart besked skulle jag vara tacksam. De reflexioner som han anförde om en mängd olika saker liksom insikten att 25 procents anslagshöjning inte skulle räcka, allt detta har vi, som herr Dahlén framhöll, uttalat långt tidigare. Det behövs ingen invecklad matematik för att inse att 25 procents höjning inte kommer att räcka. Det kunde vi ha insett långt tidigare. Det hade väl också SIDA insett när verket uttalade sig för en jämnare ökningstakt. Det kan alltså inte vara skälet till den stora ökningen 1974/75. Liksom herr Dahlén vill jag säga att det självfallet är riksdagen som skall ta ställning i denna fråga. Det är inte regeringen som skall besluta om anslaget, även om regeringen lägger fram förslag i ärendet. Och vi vet ju hurudan regeringsmajoriteten är. Men det var så svävande ord i det avseendet från utrikesministern. Han sade att riksdagen kommer att föreläggas förslag men har full frihet att bestämma. Ja, men vad kommer regeringen att föreslå? Det är det som vi vill veta. Det är inte så lång tid kvar tills man skall ta itu med detta arbete, och då får man bestämma sig för vad regeringen skall föreslå. Den kan ju inte bara säga till riksdagen att den tycker att riksdagen skall göra antingen si eller så, utan det måste komma ett förslag från regeringen. Detta om enprocentsregeln, där vi fortfarande inte fått någon klarhet. Vidare vet jag mycket väl att det föreligger mycket stora behov och att det då är svårt att avgöra vilka som skall få stöd. Jag nämnde t.ex. aldrig Cuba i mitt anförande. Chile tog jag fram endast därför att detta land har en relativt hög per capita-inkomst, vilket gör att man börjar ställa sig frågor. Centern har nämligen alltid strävat efter att vi först och främst skall hjälpa de fattigaste länderna. Det är de som har den lägsta standarden, och det bör vi ta hänsyn till. Jag är tacksam för att utrikesministern sade att mottagarlandets politiska system inte får påverka biståndsgivningen. Det tycker jag är ett klart och bra uttalande. Slutligen vill jag med anledning av uttalandet att stödet skall utformas i överensstämmelse med folkmajoritetens intresse säga, att det naturligtvis skall vara så. Men i diktaturer är det mycket svårt att få reda på vad som är folkmajoritetens intresse. I en diktatur är det ju en liten grupp som bestämmer, och då får vi inte veta något om folkets mening. Vi ger bistånd till åtskilliga sådana länder. Jag har inte sagt att vi skall upphöra med vårt stöd till dem, men det är svårigheter i detta avseende.
Herr talman! Bara några få ord om vart och ett av de problem som utrikesministern tog upp i samband med mitt anförande. Utrikesministern konstaterade en bred uppslutning kring biståndspolitiken, och vi kan vara helt överens om att en sådan råder. Men herr Wickman sade att det förelåg ett undantag. Han betecknade nämligen mina åsikter om de politiska värderingarna som ett marginellt avsteg. Det kan ju hända att det är en riktig beskrivning, men det vågar jag inte uttala mig om. Däremot är det fel när utrikesministern säger att jag i nedlåtande ton talat om att man inte fick låta politiska värderingar ha någon betydelse vid valet av mottagarländer. Jag hade inte alls någon nedlåtande ton utan jag redogjorde på ett mycket objektivt sätt för vad vi i moderata samlingspartiet tycker. Vi är nämligen överens med herr Wickman om de s.k. övergripande målen — social rättvisa, demokrati, nationellt oberoende osv. — som våra mottagarländer skall sträva efter. Men inom mitt parti anser vi att den första grunden när det gäller val av mottagarland skall vara FNs s.k. fattigdomskriterium. Och då faller Chile och Cuba bort, eftersom de inte uppfyller detta krav. Men naturligtvis är det allra viktigast hur man tillämpar de principer man ställer upp, framför allt om tillämpningen av dessa får negativa effekter för ett mottagarland. Jag tänker därvid självfallet på Etiopien. Det kan enligt vår åsikt inte vara rimligt att man minskar det svenska biståndet till ett av jordens fattigaste länder, där vi i årtionden byggt upp en biståndsverksamhet, bara därför att detta lands regim är misshaglig för en liten men högljudd grupp extremister i vårt land. Och det är orimligt att regeringen faller undan för sådana åsiktsbildningar. Utrikesministern sade avslutningsvis i detta avsnitt av sitt anförande att det ur biståndssynpunkt är av litet intresse vilket politiskt system ett u-land representerar. Ja visst, jag delar helt den uppfattningen. Det är andra synpunkter som skall vara avgörande för valet, nämligen behovet av hjälp. Men det är ytterst angeläget att utrikesministern inte bara säger detta utan också lever som denna stolta deklaration lär. Jag sade tidigare att den svenska biståndsadministrationen är bra och att verket fungerar väl. Men jag vidhåller att det förekommer ett dubbelkommando. Vi har många ämbetsverk i vårt land, men jag vill påstå att det icke finns något ämbetsverk som har en så stor motsvarande avdelning i vederbörande departement. Det finns inte något annat ämbetsverk med ett sådant dubbelkommando. Om utrikesministern vidhåller sitt förnekande på denna punkt, får jag väl forska vidare och återkomma i frågan.
Herr talman! I fråga om bundet och obundet bistånd är det inget trams att påstå att regeringen har gjort eftergifter åt moderater och storfinans i det här landet. När de här kraven under många år har förts fram exempelvis från moderat håll har de ju tillbakavisats av regeringen, men nu har man accepterat dem. Därmed är bara att konstatera en eftergift åt storfinans och moderater. Jag citerade också tidskriften Tiden, som efter vad jag förstår är väldigt representativ för herr Wickman och hans parti. Herr Wickman har inte sagt någonting om det. Är det så som man befarar i den här artikeln? Vi känner ju till tygleveranserna till DRV, alltså Nordvietnam — de fick betala mångdubbelt högre priser bara därför att de köpte varorna här när de kunde ha köpt dem mycket billigare i andra länder. Är det så det skall gå till i fortsättningen med det bundna biståndet? Det är ju det man befarar. När det sedan gäller de portugisiska kolonierna och vårt krav på att en del av det humanitära stödet skall betalas ut i kontanter är det på det sättet, att de varor som från Sverige skall transporteras till exempelvis MPLA i Angola först hamnar i Tanzania. Därifrån skall de sedan transporteras ytterligare 300 mil in till de befriade områdena i Angola. Detta medför naturligtvis lagringskostnader, transportkostnader, lossningskostnader osv., men det kräver även depåer på transportvägen från Tanzania in till de befriade områdena. Detta kostar pengar. Vi ser det så, att både ur Sveriges och ur befrielserörelsernas synpunkt skulle det vara värdefullt och mera effektivt, om man kunde ge en större del av biståndet i pengar så att varorna kunde tas om hand på ett bättre sätt. Och såvitt jag vet har också befrielserörelserna, exempelvis MPLA, begärt att få just en större kontantsumma. Vad är egentligen anledningen till den här politiken?

Vi har ju aldrig sagt att man skulle betala ut hela biståndet i kontanter.
Herr talman! Jag återkommer för dagen en sista gång — men jag är fullt medveten om att det inte är definitivt sista gången — till enprocentsmålet. De senaste inläggen från herrar Dahlén och Torsten Bengtson förde väl ingenting nytt till debatten. Kvar står den redovisning som jag har gjort för regeringens och regeringspartiets ståndpunkt, en redovisning som inte kan gå längre än till att förklara vårt politiska mål. Jag tar icke i dag ansvaret för utformningen av en budget som skall föreläggas riksdagen i januari 1974. Jag är också utomordentligt tveksam om man skall uppfatta mittenpartiernas reservationer så, att det är den ståndpunkten som ni de facto har intagit. Det egendomliga med era återkommande bidrag till denna följetong är att ni ju aldrig lägger fram ett förslag om ökade anslag, utan det är diskussion om planeringsramar och uttalanden. Som Arne Geijer var inne på har ni därutöver också en diskussion med moderaterna att klara i den här frågan, i den mån ni verkligen allvarligt intar den ståndpunkt som ni här anför. Sanningens minut kommer, som sagt var, i januari 1974. Jag tycker att — Nr 72 det är egendomligt att jag skall bli anklagad för oklarhet — som om jag Onsdagen den ett ögonblick skulle ha menat att regeringen skulle binda riksdagen 25 april 1973 konstitutionellt i anslagsfrågor. Naturligtvis inte — och det tror ni inte heller själva att jag menar. När jag sade att riksdagen är fri att ta ställning när det gäller enprocentsmålet i sin behandling av budgeten våren 1974, så menade jag naturligtvis inte den konstitutionella friheten utan den faktiska friheten. Det är inte så att vi — det är ju en anklagelse som har förekommit tidigare från mittenpartiernas sida — genom utvecklingen hittills skulle ha gjort det fysiskt, tekniskt, planeringsmässigt omöjligt att uppnå enprocentsmålet. Det var den frågan jag ville ta upp när jag sade att det råder en fullständig frihet för både regeringsparti och opposition att i budgeten 1974 föreslå enprocentsmålets anslagsmässiga förverkligande. Jag tycker det är litet onödigt att ta upp tiden med vad som inte rimligen kan vara annat än avsiktliga feltolkningar och därmed sidospår i vår diskussion. Visst är det värdefullt med erfarenheter, herr Dahlén. Det är erfarenheterna av utvecklingsprocessen i olika u-länder som jag också efterlyser. En analys av de erfarenheterna är viktig för oss alla som sysslar med de här frågorna och en huvuduppgift för biståndsutredningen. På den punkten är vi helt överens. Vad jag vände mig emot var sättet att resonera i mittenreservationen. Men efter herr Dahléns uttalande här får jag väl till min glädje konstatera att jag har missförstått reservationen. Det var inte så att säga en systemetikettering som man var ute efter och inte ville låta sig ledas av i den här erfarenhetshänvisningen. Vad man menade var i verkligheten erfarenheter av den faktiska utvecklingspolitiken, och i så fall är vi helt överens, vilket är glädjande. Herr Dahlén hade något polemiskt utfall, vars effekt var så stor att jag inte kunde se den, beträffande Etiopien och Zambia. Etiopien berördes också i herr Turessons inlägg. Man frågar sig hur herrarna själva fungerar som politiker när ni har så förfärligt lätt att anklaga mig — andra medlemmar av regeringen råkar ut för samma anklagelser, så jag tar det inte så personligt — för att vi faller undan, som det heter, för små, extrema opinioner. Det är underförstått att vi intar ståndpunkter som vi själva icke delar och att vi opportunistiskt svänger hit och dit. Men det brukar vara så att när man anklagar någon för ett sådant beteende så måste man stå väldigt nära ett sådant beteende själv, och det är därför som jag blir litet bekymrad när sådana anklagelser riktas mot regeringen. Vi har inte fallit undan för några åsikter eller påtryckningar som vi inte tror på när det gäller Etiopien. Vi har heller inte — och det kanske i alla fall är det viktigaste här — föreslagit någon nedskärning av det svenska biståndet till Etiopien. Den planeringsnivå som gällde för det nu aktuella budgetåret gäller också i fortsättningen. Jag är medveten om att man kan ha olika uppfattningar om den nivån — om den borde stiga eller om den borde sjunka. För mig har det i det här fallet varit viktigt — och det kommer att gälla också i andra fall som vi skall ha diskussioner om — att svensk biståndspolitik under inga omständigheter får präglas av några snabba kast.

Herr Turesson skulle det i och för sig vara roligt att diskutera med. Nästan alla de avsnitt av herr Turessons inlägg som jag tagit upp har jag behandlat polemiskt. Jag vill därför gärna passa på att säga att i herr Turessons första anförande var det väldigt många synpunkter som jag fann utomordentligt intressanta och som jag i långa stycken kan ansluta mig till. Det skulle alltså vara frestande att diskutera mera med herr Turesson, men det tillåter inte tiden. Låt mig bara med några ord beröra vad herr Turesson nu senast sade om fattigdomskriteriet som det avgörande. Det skulle i och för sig kunna föra rätt långt att diskutera den frågan. I utskottsbetänkandet och i propositionen ges en utförlig redovisning av den prioritet som den svenska biståndspolitiken ger åt de fattigaste länderna. Det framgår vid en internationell jämförelse att när det gäller den totala biståndsgivningen från i-länderna har de fattigaste länderna fått 6 procent, medan de i den svenska biståndspolitiken ligger på över 25 procent. Om vi skall vara nöjda med detta kan man ju diskutera, men vi har i detta fall mer än uppfyllt FN s målsättning och ligger relativt sett fyra gånger så högt som genomsnittet. Att jag nämner detta betyder inte att det i och för sig är helt avgörande för frågans bedömning, men det är ändå en viktig information. Jag tror emellertid inte att vi får så bindas — det var detta som herr Turesson var inne på — av fattigdomskriteriet att det så att säga tar över när det gäller grundinriktningen av vår biståndpolitik. Som vi tillämpar den slår den av sig själv, utan att det har varit utgångspunkten, så att vi har nått denna höga andel för de fattigaste länderna. Många av våra huvudmottagarländer tillhör nämligen just den kretsen. En del gör det emellertid inte, och nu verkar det som om herr Turesson ville fästa en sådan vikt vid prioriteringen av de fattigaste länderna att han skulle vilja skära bort Cuba och Chile. Men i så fall måste ju herr Turesson gå ett steg till och ta bort Tunisien, Kenya och Zambia — de faller också med detta kriterium. Det visar att konsekvenserna av en sådan linje blir orimliga. Herr Måbrink tog upp frågan om varuleveranserna och åberopade — jag antar att det var ett uttryck för herr Måbrinks skämtlynne — tidskriften Tiden som uttolkare av den verkliga innebörden av regeringens beslut i frågan. Jag måste göra herr Måbrink besviken genom att säga att den ledare i tidskriften som herr Måbrink åberopade icke är en auktoritativ uttolkning av utrikesministerns uppfattning i frågan. Jag har utvecklat det utförligt i annat sammanhang, och jag tycker det vore bra om herr Måbrink ville ta del av den argumenteringen. Jag upprepar att herr Måbrinks sätt att tala om eftergifter åt industri och storfinans är en grotesk skildring av motiven bakom regeringens politik. Herr Måbrink kan lika väl säga, att när vi bidrar till investeringar i stödområdet, så är vi ute efter att öka kapitalägarnas inkomster. Det är ungefär lika skarpsinnigt. Vår enkla och väl redovisade utgångspunkt för att lägga ökad vikt vid varubiståndet är intresset att trygga sysselsättningen. Självfallet blir den inte avgörande, men den är ett bidrag till att förbättra sysselsätt ningsmöjligheterna. Och det är en ståndpunkt som har starkt stöd i den fackliga rörelsen. Det tycker jag att herr Måbrink också kunde försöka få in i sin politiska analys. Tygleveransen till Nordvietnam är inte typisk för varubiståndet. Den är — vilket jag skulle kunna utveckla mera i detalj — en av många omständigheter betingad unik transaktion, tillkommen i en alldeles bestämd situation. Att framställa textilleveransen som något typiskt för svenskt varubistånd är och förblir — i varje fall så länge jag är ansvarig för svensk biståndspolitik — en orimlighet.
Herr talman! För att förkorta debatten skall jag här inte gå in på frågan om urvalet av länder och länderplaneringen. Herr Wirmark står närmast i tur på talarlistan och kommer att ta upp de frågorna. Utrikesministern sade att vi från mittenpartiernas sida aldrig lägger fram några förslag om höjda anslag. Jo, det gör vi. Vi har använt varje tänkbar metod för att få socialdemokraterna med oss. Vi har lagt fram förslag om höjda anslag, och vi har även vid vissa tillfällen redovisat finansieringsmöjligheter. Likaså har vi föreslagit upptagande av resonemang mellan partierna för att få de höjda anslagen finansierade. Och nu föreslår vi att SIDA skall få bemyndigande att planera för en högre biståndsnivå, och vi säger att om det visar sig föreligga behov av ytterligare anslag får det tas på tilläggsstat, och då skall vi resonera om det. Men vilken metod vi än har föreslagit har socialdemokraterna sagt nej. Också när man lyssnade till utrikesministerns senaste anförande kvarstod intrycket att den splittring som fanns på den socialdemokratiska partikongressen rörande den svenska biståndspolitiken alltjämt finns kvar och verkar att gå även genom herr Wickmans egen själ — om jag nu skall våga mig på en djuppsykologisk analys. Ibland talar herr Wickman nämligen som om han är en förkämpe för att det skall hända något stort i fortsättningen på detta område, men ibland är han väldigt tveksam. Så ofta jag har haft möjlighet att tala i biståndsfrågor har jag haft anledning markera, att visst kan det inträffa oförutsedda händelser som gör att det är omöjligt för oss att uppfylla det löfte vi givit. Det har jag sagt, och jag säger det vid varje framträdande i dessa frågor. Även inför de egna partivännerna säger jag att sådana händelser kan inträffa. Det är ofrånkomligt. Herr Arne Geijer nämnde också en sådan sak, som kan komma att beröra oss alla, nämligen att vi får en ny valutakris. Men, herr Wickman, det är här fråga om vilken viljeinriktning vi har. Det är det som är det avgörande. Och nu har ni en möjlighet att visa bättre vilja, när vi voterar om en stund!

Herr talman! När utrikesministern nu har vikit ifrån svaret om enprocentsmålet har han sagt att det dock skall göras tekniskt möjligt att uppnå det målet. Men det är rätt tveksamt det också. I sitt betänkande nr 2 år 1971 skrev nämligen utrikesutskottet att utskottet utgick från att en kraftig höjning mot periodens slut inte skulle sätta det organisatoriska genomförandet av enprocentsmålet i fara ”under förutsättning att förberedelserna för biståndsinsatser av ifrågavarande omfattning kunde börja omedelbart”. Men vad har skett i det fallet? När vi har motionerat om planläggning för högre anslag har riksdagen avslagit våra krav. Nu står vi inför en höjning med 52 procent om vi skall uppnå målet nästa år, men utskottsmajoriteten avstyrker ändå förslaget att man skulle planera för 35 procents ökning. Det har vi föreslagit i motion och reservation, men majoriteten har inte ens anslutit sig till det kravet. Man skall alltså kunna öka med 52 procent ändå, bara man planerar för ökning på 25 procent! I betänkandet heter det: ”Av föredragningar inför utskottet har framgått att en sådan anslagshöjning kan genomföras” — dvs. 820 miljoner kronor — ”utan att planeringsoch administrationsproblemen blir alltför svåra att bemästra.” Det är alltså inte någon klar skrivning i det fallet. Man befarar nog att problemen blir rätt svåra att bemästra! Vad sedan gäller att föreslå höjningar har vi gjort det både tidigare och i år. Vi har föreslagit höjningar till Nordvietnam och Bangladesh, men kraven har avslagits i annat sammanhang — så inte heller sådana höjningar vill majoriteten ge på tilläggsstat. Utrikesministern säger: Jag tar i dag inte ansvaret för en budget som skall föreläggas riksdagen i januari 1974. Nej, det kan hända, men tar utrikesministern ansvaret för principbeslutet om att uppnå 1 procent 1974/75?
Herr talman! Herr utrikesministern känner sig tydligen illa berörd av att jag hade beskyllt regeringen för att falla undan för krav från extrema grupper. Den beskyllningen grundar jag på erfarenheter under många år från vår bedömning av händelseutvecklingen. Men jag vill naturligtvis inte ett ögonblick, herr utrikesminister, beskylla vare sig utrikesministern eller någon annan medlem av regeringen för opportunism. Det vore väldigt fult. I själva sakfrågan rörande ländervalet är det bara att konstatera att alla mottagarländer får ökade anslag nästa budgetår utom Etiopien, som får sänkt. Och det kallar inte jag en rimlig avvägning, för att använda utrikesministerns egna ord. Behoven i Etiopien är minst lika stora som någonsin tidigare, och det finns inte något sakligt skäl att göra den nedskärning som statsverkspropositionen och utrikesutskottets majoritet föreslår. Jag menar att fattigdomskriteriet skall vara den första grunden. De s.k. övergripande målen, som vi talat om här i ett par repliker, skall man tillämpa därnäst. Vi har inte föreslagit att man skall skära bort anslagen till Cuba och Chile, men just på grund av den bedömning som vi vill göra med hjälp av fattigdomskriteriet och de s.k. övergripande målen finner vi inte något skäl till att öka anslagen som föreslås i statsverkspropositionen och av utskottets majoritet. Slutligen, herr talman, vill jag bara med anledning av utrikesministerns näst senaste anförande säga att jag noterar med tillfredsställelse att utrikesministern nu vill hålla riksdagen bättre informerad än hittills om de långsiktiga avtalen — och göra det innan regeringen binder sig genom Nr 72 t träfi ä G att träffa avtal med andra länder. Onsdagen den
Herr talman! Låt mig börja med att instämma i herr Arne Geijers i — Det statliga utveck Stockholm uttalande att u-ländernas industrialisering är en nyckelfråga lingsbiståndet för deras utveckling. Om u-länderna skall bryta sig loss ur sin roll som främst råvaruproducenter fordras nämligen en medveten satsning från deras sida på att åstadkomma en industrialisering. Detta har de flesta u-länder insett. Genom att stödja u-ländernas industrialiseringssträvanden kan vi på ett effektivt sätt bidra till deras ekonomiska frigörelse. Det gäller både deras ansträngningar att öka sin handlingsfrihet genom att diversifiera exporten och deras försök att bryta sig loss ur ett gammalt system av koloniala band på det ekonomiska området. Men ändå har våra biståndsinsatser på industriområdet hittills varit mycket begränsade. Orsaken till detta ligger i att socialdemokratin har haft betänkligheter inför ett närmare samarbete mellan utvecklingsbistånd och näringsliv, speciellt det enskilda näringslivet. Under inflytande av skräckrapporter om hur enskilda företag utnyttjat sitt inflytande i u-länder har man tydligen ansett att det vore att besudla den svenska u-hjälpen om ett närmare samarbete på det här sättet upprättades med svensk industri. Därför har man hävdat att biståndsinsatser bör hållas åtskilda från kommersiellt motiverade insatser. Visst finns det en del — och i en del fall en hel del — att anmärka på beträffande vissa företags insatser i u-länderna. Sådant skall vi motverka, och det är en sak. Samtidigt är det inom näringslivet som man finner det kunnande och den erfarenhet som behövs för olika industriprojekt. Det är där man kan finna den teknologi och de företagsledande krafter som u-länderna vill få tillgång till. Det är där kunskaper finns som skulle kunna utnyttjas för experiment med för u-länderna avpassade sysselsättningsintensiva produktionsprocesser. Erfarenheten säger oss emellertid att det bara i enstaka fall går att få loss experter och personal för tjänstgöring under en längre tidsperiod i u-länderna, såvida inte hela företaget kan engageras för en viss, bestämd insats. Det är därför u-landets regering ofta föreslår s.k. joint ventures — utländska företag inbjuds att gå in med en minoritetsandel av aktiekapitalet och med företagsledande personal under en uppbyggnadsoch begynnelseperiod. Var finns nu konsekvensen när det gäller den politik som gäller u-landsinsatserna och den politik socialdemokraterna för här hemma? När det gällt att stödja eftersatta områden i Sverige, t.ex. Norrland, har socialdemokratin inte haft några betänkligheter mot att gå in i ett samarbete med svensk industri. Där inser man att både statligt stöd och näringslivsinsatser behövs för att vända utvecklingen. Men i fråga om u-länderna, där det gäller en liknande problematik, tillåts gamla ideologiska skygglappar förhindra att näringslivets erfarenhet och kapacitet fullt ut utnyttjas. Man tillämpar ett slags ställföreträdande ideologisk renlärighet — den renlärighet man inte tillämpar här hemma skall gälla för verksamheten i u-länderna. 65 Ju mer våra u-hjälpsanslag ökar, desto mer orimlig blir den här politiken. I stället är en öppen och förtroendefull samverkan önskvärd, inte minst därför att företagens u-landsverksamhet behöver stimuleras. De svenska u-landsinvesteringarna har under senare år minskat relativt sett, även om t.ex. de företag som redan etablerat sig i Latinamerika reinvesterar livligt. U-länderna representerar en marginell marknad. Av svensk industris totala utlandsinvesteringar har ca 15 procent gjorts i tredje världen. Företagen bedömer det självfallet som viktigare att försvara sina positioner på den stora Europamarknaden, dit inemot 70 procent av den svenska exporten går. Med bättre kontakt mellan biståndsmyndigheterna och industrin skulle också en del av de faktorer som i dag utgör ett hinder för många företags u-landsengagemang kunna undanröjas. Dessutom skulle en fast och kontinuerlig samverkan inte bara förstärka vårt bistånd inom denna mycket viktiga sektor utan också bidra till att stärka uppslutningen här hemma kring u-hjälpen. I en gemensam trepartireservation från c, fp och m har — bl.a. i anslutning till det material som framkommit i industribiståndsutredningens betänkande — hemställts om förslag från regeringens sida på en rad punkter för att öka u-landsinsatserna på det industriella området. Vi föreslår att de ändringar i investeringsgarantisystemet som förordas av industribiståndsutredningen skall genomföras snarast möjligt och genom förslag som kan behandlas redan vid årets riksdag. Vi återkommer med vårt tidigare förslag om inrättande av ett utvecklingsbolag och pekar på att det i en bilaga till industribiståndsutredningens betänkande finns en beskrivning på hur ett sådant bolag skulle kunna utformas. Vårt yrkande är också på den punkten att förslag framläggs till höstriksdagen efter ytterligare beredning inom berörda departement och myndigheter. Slutligen föreslår vi att regeringen lägger fram förslag till höstriksdagen om en ökad satsning på förinvesteringsundersökningar i u-länder, med svenskt näringslivs medverkan, och pekar återigen på att detta lämpligen kan ske genom inrättande av en förinvesteringsfond. Självfallet bör insatserna varken på detta eller på något annat område enbart ha bilateral karaktär. Sålunda utgör bidrag till regionala eller nationella utvecklingsbanker en mycket värdefull och ofta effektiv väg att kanalisera biståndet. Därigenom kan Sverige hjälpa till att möjliggöra större regionala projekt av grundläggande betydelse för utvecklingen i flera näraliggande länder. När biståndsanslagen ökas de närmaste åren bör också alla möjligheter tillvaratas att stödja FN:s olika biståndsprogram, även om de många nya biståndsformerna gjort uppdelningen i multilateralt och bilateralt bistånd mindre betydelsefull än tidigare. Vi bör aktivt undersöka möjligheterna att öka vårt stöd t.ex. till UNDP och IDA, och speciellt viktigt är det att vi är beredda att vid förhandlingarna om den fjärde påfyllnaden av IDA :s resurser utlova betydande bidrag. Av avgörande betydelse blir givetvis att vi är beredda att stå fast vid att enprocentsmålet skall vara uppfyllt under budgetåret 1974/75.

Det Onsdagen den faktum att socialdemokraterna inte velat gå med på ett dylikt uttalande 25 april 1973 kan väl inte betyda annat än att man förbereder sig att bryta riksdagens tidigare enhälliga löfte. Att man inte är villig att ge SIDA de av oss föreslagna vidare planeringsramarna för nästa budgetår pekar också i samma riktning. Att regeringspartiet motsatte sig det extraanslag på tilläggsstat på 100 miljoner kronor till Vietnam och Bangladesh, som mittenpartierna föreslagit tidigare i år, var också följdriktigt. Den gamla koalitionen med moderaterna i biståndets anslagsfrågor får tydligen fortsätta att vara ett av kännetecknen på socialdemokratisk u-hjälpspolitik.

I den riktningen vill de mera dogmatiska inom den svenska socialdemokratin driva den svenska u-hjälpspolitiken, påhejade av Aftonbladet och stödda inte bara av några socialistiska entusiaster på UD. Men finns då inte riksdagsbeslut som skall lägga fast färdriktningen? Jo, givetvis, men vi vet alla att de besluten var kompromisser och samskrivningar som ingalunda är kristallklara.

I stället för det nyanserade beslut som riksdagen fattade blir lätt kvar bara slagordsmässiga teser, som i sig blir missvisande. Låt mig nämna två. För det första: Vi är för social utjämning medan däremot u-hjälp som syftar till ekonomisk utveckling är något dubiöst. Men går man tillbaka till våra grundtexter finner man att målet givetvis är ett både—och och att betoningen av den sociala utvecklingen och utjämningen stärkts med rätta just därför att den under 1960-talet ofta negligerades i både debatt ' och verklighet. För det andra: Vi skall övergå till att hjälpa enbart s.k. progressiva stater, och dessa kan bara vila på en socialistisk samhällsordning. Men detta senare strider direkt mot statsutskottets yttrande 1970, som uttryckligen slår fast att vår målsättning är möjlig att uppnå i länder med olika ekonomiskt och politiskt system. Det strider också mot hänsynen till att biståndet bör bygga på "ländernas egna prioriteringar, som utrikesministern här betonade. Det som kan inge oro är alltså inte våra grundtexter — de kan väl vid behov förbättras, och den nu tillsatta utredningen skall kanske ge impulser i den riktningen — utan i stället vilken linje man i praktiken följer i viktiga avvägningsfrågor. Förra året hävdade t.ex. utrikesministern, och han har gjort det i dag igen, att någon ensidig politisk bedömning av mottagarländernas regimer inte äger rum. Jag sade förra året att utrikesministern i ett av våra mottagarländer, enligt vad han meddelade det besökande utrikesutskottet, i Stockholm hade fått beskedet att om hans land vore mera socialistiskt skulle det kunna räkna med att få större u-hjälp från Sverige. Är det möjligen — det vill jag fråga den frånvarande utrikesministern — en liknande bedömning bakom den svenska regeringens beslut att i Angola stödja enbart en av befrielserörelserna? Vi kan förvisso notera att socialdemokratin värjer sig för insyn och representation från oppositionspartiernas sida i flyktingberedningen. Återigen avslår man i år förslaget att beredningen skall utvidgas. Eller för att ta ett annat exempel: Spelar den politiska bedömningen av regimerna ingen roll i den iver man från UD:s sida visat, när det gäller att deklarera att man skall sluta med de bilaterala familjeplaneringsinsatserna i Malaysia och Korea? Varför inte hålla frågan om fortsatta insatser öppen, om programmen är bra och om de ger oss nyttiga erfarenheter, som hjälper oss att spela en pådrivande roll internationellt sett på familjeplaneringens område? Familjeplaneringsinsatserna skall ju inte vara bundna av koncentrationsprincipen, enligt riksdagens tidigare uttalanden. Herr talman! Trots den oro jag uttalat här hoppas jag att utrikesministern skall kunna tygla ansatserna till ensidiga politiska bedömningar. Utrikesministerns ord här i dag innebär faktiskt också ett löfte i den vägen. Om man inte förvanskar innebörden i riksdagens beslut borde det finnas goda möjligheter till en fortsatt bred samling kring biståndets allmänna inriktning. Men då får man inte ge upp idén om det breda spektrum av mottagarländer som vi hittills följt. Då skall man t.ex. inte av politiska skäl trappa ned biståndet till Etiopien. Och då skall man inte heller, herr Turesson, strypa insatserna på Cuba eller i Chile. U-hjälpen får inte göras till något så enkelt som att gilla eller inte gilla regimen i mottagarlandet. Om man hänvisar till att de här två länderna har en högre per capita-inkomst kvarstår argumentet att hjälpen är ett långsiktigt åtagande och bör fortsättas under avsevärd tid för att få önskad effekt. En annan sak är att det vore önskvärt att också i Latinamerika utvidga kretsen av våra mottagarländer, som vi påpekar i vår reservation. I fallen Cuba och Chile tillkommer ytterligare ett skäl — det yttre politiska trycket. Vår hjälp är därför också ytterst ett bidrag till att stärka dessa länders oberoende. Samma skäl finns för vårt bistånd till länderna i södra Afrika. Zambia och Botswana tillhör ju våra mottagarländer, insatserna där förutsättes öka. I en reservation har vi från mittenpartierna emellertid gett uttryck åt åsikten att den nu akuta Rhodesia-konflikten och de merkostnader denna och FN-sanktionerna medför för Zambias del borde ha lett till snabbare höjningar av vårt bistånd. Det som herr Palme med rätta kallade anständighetens gräns markeras allt skarpare — med ett ökat hjälpbehov som följd.

De 10 miljoner kronor som regeringen ökat Zambiainsatserna med är alltså alldeles för blygsamma. Den FN-delegation som studerat den aktuella krisen har rekommenderat 100 miljoner dollar i extra internatio nella insatser för nya behov i transportinfrastrukturen. Av dessa har vi Nr 72 mäktat med 2 procent, medan Canada utlovat ett bidrag på 10 procent. Onsdagen den En stor del av det totala beloppet saknas tyvärr ännu. 25 april 1973 Herr talman! I årets utrikesdebatt hävdade jag att krisen i södra Afrika under andra hälften av 1970-talet kan komma att utvecklas till ett Det statliga utvecklingsbiståndet nytt Vietnam, allteftersom både apartheidförtrycket och befrielsekampen intensifieras. Därför ökar också behoven av hjälp och av politisk fantasi och framsyn hos dem som vill stödja befrielsekampen. Från mittenpartiernas sida har vi också i flera år hävdat att stödet till befrielserörelserna i det egentliga södra Afrika borde vidgas, och vi har som exempel på rörelser värda stöd nämnt ANC-Sydafrika, ZAPU och ZANU i Rhodesia, SWAPO i Namibia. Att detta krav varit berättigat har nu också regeringen börjat inse, eftersom socialdemokraterna inte längre hävdar att dessa rörelser inte har kapacitet nog att ta emot hjälp och eftersom man börjar ge bidrag. För vår del anser vi att de gjorda insatserna inte räcker. Bl. a. med hänsyn till FN-rekommendationerna om stöd till dessa rörelser förordar vi att Sverige ger bistånd av detta slag i betydligt större omfattning. Nyligen hade jag tillfälle att besöka FNLA och vara med om den högtid med vilken man firade frihetskampens början för tolv år sedan. Det är denna rörelse som har frigivit tio portugisiska soldater, tillfångatagna i Angola. Det är denna rörelse som vid tre egna baser i Zaire årligen utbildar mer än 2 000 soldater för att sändas in i Angola, som i Angola har över 200 skolor med mer än 12 000 elever, ett 40-tal hälsovårdscentra med utbildade sköterskor och över 100 andra mindre medicinstationer. Det är om denna verksamhet många besökande journalister berättat, bl.a. svensken Olle Wästberg. Det är om denna rörelse utrikesutskottet säger att behoven av förnödenheter är ringa. Det är också denna rörelse som svenska UD uppger endast har en begränsad verksamhet i Angola. Om det nu vore så som u-avdelningen säger, varför är det då just denna rörelse som tagit portugisiska soldater till fånga? Varför har då denna rörelse av Zambia, Tanzania, Brazzaville och Zaire på OAU:s uppdrag tilldelats ordförandeskapet i det nybildade, för MPLA och FNLA gemensamma politiska rådet? Nej, den som vill skaffa sig information och som vill se, kommer att finna att enligt alla rimliga kriterier svenskt bistånd även borde utgå till FNLA. Att handla annorlunda blir egentligen liktydigt med att sabotera OAU:s enhetsansträngningar för Angola. Ty med vilken rätt kan från svensk sida efter samarbetsavtalet mellan MPLA och FNLA hävdas att bara en av Angolas två stora befrielserörelser bör få hjälp? Det vore bra att få ett klart svar på den punkten, helst från utrikesministern eller från utrikesutskottets majoritet, om vilka politiska bedömningar som här har spelat in och, ännu viktigare, vilka skäl man i dag har för att avstå från att hjälpa FNLA. Jag har, herr talman, redan understrukit att det sätt på vilket vår u-hjälpspolitik utformas har stor betydelse för den uppslutning vi kan skapa hos det svenska folket kring u-hjälpen. Häftiga omkastningar i hjälpens inriktning kan få en skadlig effekt liksom också den tendens till 69 mindre öppenhet i debatten och redovisningen som följer med en allt större departementsstyrning av biståndsinsatserna och biståndsbesluten. Det är därför värdefullt att utrikesutskottet så klart betonar riksdagens krav på insyn och fastslår, när det gäller de bidrag som i år överförs från det bilaterala anslaget till det multilaterala anslaget, att detta nya anslagsarrangemang inte innebär någon inskränkning av SIDA:s beredningsansvar på dessa områden. Inte minst är det värdefullt att därigenom blivit fastslaget att också i fortsättningen Sveriges insatser på familjeplaneringens område skall beredas av SIDA, som ju är den myndighet som här har sakkunskap. Vi vet också vikten och värdet av att information om u-hjälpen och u-hjälpsproblemen når ut till alla svenska samhällsmedborgare. Mittenpartierna har därför velat ge SIDA de medel som man ansett sig behöva för att förverkliga "den fyraårsplan för informationsverksamheten som SIDA fått i uppdrag av riksdagen att lägga fram. Den planen har väckt stora förväntningar hos folkrörelserna. Det är därför beklagligt att regeringen just skurit ner denna del av SIDA :s äskanden, ty det innebär 2,5 miljoner kronor mindre till studieförbundens, löntagarorganisationernas och övriga enskilda organisationers informationsverksamhet än vad SIDA hade föreslagit. Vårt yrkande innebär inalles en uppräkning av informationsanslaget med över 3 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Herr talman! Med hänvisning till vad jag nu sagt vill jag yrka bifall till reservationerna med herr Dahlén som första namn.

Herr talman! Debatten har visat hur omfattande och sammansatt frågan om utvecklingsbiståndet är. Intresset för olika delproblem växlar, men enprocentsmålet behåller sin centrala position i debatten. Jag vill gärna göra några randanmärkningar i anknytning till det anförande som utrikesutskottets ordförande höll med en stark betoning av svårigheterna att nå enprocentsmålet. Jag vill notera att det totala biståndet i dag motsvarar 0,6 procent av bruttonationalprodukten.

Det är siffror som togs fram av utredningen om biståndets samhällsekonomiska konsekvenser och som framlades förra året. Då kunde man samtidigt konstatera att samma utrymme kan vinnas om man minskar ökningen av den offentliga konsumtionen med 1 procent per år. Jag har inte velat förenkla det här problemet om att nå enprocentsmålet vid en viss tidpunkt, men jag tycker ändå att dessa relationer gör problemet något mindre överväldigande. Dessutom vill jag betona att majoriteten, dvs. socialdemokraterna, i utrikesutskottet helt klart har sagt att det mål som sattes upp 1968 ligger fast. Vi har konstaterat att de förslag som Kungl. Maj:t har lagt fram ligger i linje med den utbyggnadsplan som statsmakterna har antagit och som syftar till enprocentsmålets uppnående under budgetåret 1974/75. Därför har vi inte ansett att det behövdes något nytt uttalande vid denna riksdag. Jag har funnit anledning att ta fram detta citat. I fråga om inställningen till ett ökat varubistånd i bunden form vill jag deklarera att jag har samma grundinställning som Arne Geijer syntes ha, dvs. egentligen ogillar detta. Jag vill påstå att effekterna och konsekvenserna av detta arrangemang inte är tillräckligt belysta. Jag har emellertid anslutit mig till de uttalanden med reservationer och rekommendationer som utrikesutskottet har gjort, inte minst därför att man där har velat föra över problemen till biståndsutredningen för allsidigare belysning, och jag hoppas att den skall ha möjlighet att med förtur ta upp den här frågan. Vi har gjort en viss uppdelning av ämnena bland socialdemokraterna i utrikesutskottet, och det har på min lott fallit att ta upp befolkningsfrågan, kvinnoutbildningen, länderprogrammen och de svenska insatserna i vissa länder. Utan tvivel blir det så att tråden i den här debatten brister ganska lätt när debattformen är som den är, men jag skall nu i alla fall försöka hålla mig till dessa ämnesområden. Jag vill börja med länderfrågorna och anknyta till reservationerna 3, 4 och 5. Det är nog så riktigt att FN-strategin för det andra utvecklingsårtiondet särskilt har tagit upp de fattigaste, minst utvecklade länderna och att FN:s generalförsamling har uttalat sig för särskilda insatser för dessa. Sverige har också utfäst sig att stödja detta initiativ och regeringen föreslår nu riksdagen att bevilja ett särskilt anslag på 3 miljoner dollar till detta ändamål. Jag vill understryka att det gäller dollar, eftersom det i utrikesutskottets betänkande felaktigt står ”kronor” på den punkten. I gruppen programländer har vi för övrigt bland de 25 fattigaste med Nr 72 Botswana, Etiopien och Tanzania. Vi har också biståndssamarbete med Onsdagen den Sudan, Afganistan och Lesotho, som återfinns i denna grupp. 25 april 1973 Riksdagen har under flera år särskilt behandlat frågan om val av länder med vilka vi skulle utveckla ett omfattande biståndssamarbete. De uttalanden som därvid gjorts har varit utgångspunkten för ett vidsträckt samarbete med ett dussintal mottagarländer. Listan på dem återfinns i utskottsbetänkandet på s. 61. Om man studerar den listan finner man att länderna förvisso inte har några enhetliga karakteristika men däremot ganska väl svarar mot det, skulle jag vilja påstå, allsidiga uttalande som utskottet och riksdagen har gjort i fråga om länderval. Dessa länder kan därför knappast tjäna som bevis för de teser som herr Wirmark pläderade för, när han sade att man gör en ensidig politisk bedömning — de är ju verkligen politiskt sett mycket olika varandra dessa programländer. Vi vet att moderaterna vid flerfaldiga tillfällen rest motstånd mot att Cuba och Chile finns med på listan, även om jag tror att det var den moderate herr Björck i Nässjö som först motionerade om Chile som mottagare av svenskt bistånd. Men det var ju en annan regim i landet vid det tillfället. Alltnog: Om man ser till riksdagens egna uttalanden rörande länderval är varken Cuba eller Chile mindre väl ägnade som mottagarländer, som formuleringen lyder i den moderata reservationen. Jag för min del vill helt naturligt understryka det riktiga i utskottets ställningstagande på denna punkt. Jag går så över till de reservationer som pläderar att man skall öka listan över programländer. Det finns yrkanden som gäller Sri Lanka, Lesotho och Swaziland samt något land i Latinamerika. Vad beträffar de tre förstnämnda länderna torde det vara ändamålsenligt att fortsätta att successivt öka volymen av bistånd och vinna ytterligare erfarenhet av ett samarbete. Om det i dagsläget är föga ändamålsenligt att förklara dessa länder för programländer, så betyder det ju ingalunda att Sverige saknar intresse för ett fortsatt utvidgat biståndssamarbete med desamma. I fråga om Lesotho och Swaziland torde det dessutom vara ganska viktigt att man i ökad utsträckning kopplar in FN-organ — t.ex. UNDP — på en biståndsgivning. Beträffande Zambia vill jag bara hänvisa till den kraftiga uppräkning som har skett för detta land under senare år och även just detta budgetår. När det gäller mittenreservationens uttalande om önskvärdheten av något ytterligare mottagarland i Latinamerika, så måste det betraktas som alltför vagt och alltför svagt underbyggt för att riksdagen bland de tre omnämnda länderna skulle kunna utvälja ett ytterligare mottagarland. Riksdagen har tidigare behandlat frågan om hur biståndskontakter med ett nytt mottagarland skall etableras och därvid stannat för att uttala att ett ställningstagande som betyder en utvidgning av kretsen av mottagarländer inte kan ske utan grundliga utredningar och att dessa utredningar i praktiken måste göras av statliga myndigheter. Det kan knappast vara rimligt att begära sådana utredningar, för tre länder utan egentlig motivering för något av dem, för att så småningom kunna utvälja ett av dessa till mottagarland. Det kan emellertid påpekas att direktiven för 75 biståndsutredningen innehåller ett uppdrag att pröva principerna för den framtida avgränsningen av kretsen av länder som mottar ett mera betydande bilateralt svenskt bistånd, och då kan ju frågor om ytterligare länder i Latinamerika komma upp till diskussion. I detta sammanhang vill jag beröra den särskilda fråga som tas upp i reservationen 2 om riksdagens medverkan i länderplaneringen. Frågan har behandlats utförligt av utskottet under just den rubriken i betänkandet, och det framgår att utskottet vill understryka att det är angeläget att man finner lämpliga former för samverkan och samråd mellan regeringen och riksdagen när det gäller utvecklingen av samarbetet med de olika mottagarländerna. Utskottet har inte närmare gått in på formerna för samrådet. Det torde dock inte vara alltför svårt att finna lämpliga sådana. Redan nu har ju utrikesutskottet möjligheter att bli väl informerat såväl från utrikesdepartementets företrädare som från SIDA, och man kan nå långt i kontakten med riksdagen via dessa kanaler. Utrikesministerns mycket positiva inställning i dag borgar ju också för framgång i det avseendet. I detta sammanhang är det på sin plats att understryka betydelsen av samverkan mellan Sverige och mottagarländerna, så att det samarbetet kan utvecklas på ett för båda parter fruktbart sätt. I propositionen förra året och även i år beskrivs formerna för det samarbetet. Syftet med de rullande treåriga samarbetsprogrammen är att ge större fasthet åt den långsiktiga planeringen, samtidigt som man har en viss flexibilitet i förhållande till dagsläget. SIDA :s länderprogram är ett gott komplement med samma syftemål. Dessa länderprogram kommer till efter diskussioner mellan ansvariga myndigheter i mottagarlandet å ena sidan och SIDA med biståndskontor och respektive ambassad å andra sidan. Mottagarlandets övergripande planering och egna bedömningar och prioriteringar spelar en avgörande roll. Naturligtvis är landets egen planering beroende av hur långt man har hunnit på utvecklingsstegen, och samarbetet får anpassas härefter. För fullständighetens skull skall också nämnas den roll som de internationella organen i växande grad spelar i planeringsfrågor i de enskilda länderna, t.ex. Världsbanken och UNDP. Det senare organet har av FN särskilt fått uppgiften att vara samordnare i förhållande till olika biståndsgivare. Det kan emellertid ses som ett gott tecken att inte så få mottagarländer själva vill ta på sig samordningsuppgiften, och det måste vara riktigt att det är mottagarlandet som här skall ha ledningen, eftersom det ändå är mottagarlandet självt som satsar de största resurserna. Innan jag lämnar länderfrågorna vill jag i korthet ta upp samarbetsfrågorna beträffande Etiopien. Därom handlar reservationen 5. Etiopien tillhör den första gruppen av länder som vi samarbetade med. Sverige har introducerat flera projekt i detta land med växlande framgång — och för all del också med klara misslyckanden. Som ett av världens fattigaste och minst utvecklade länder kan Etiopien sägas vara en av de mest svårarbetade marker som vi givit oss in på i svenskt utvecklingsarbete. Att det i det landet finns ofantliga skillnader mellan den fattiga massan och de få välsituerade och makthavande har som vi väl vet inte stämt opinionen här hemma till välvilja mot landet. En betydande missräkning Nr 72 för vårt land har det också varit att man inte har lyckats leva upp till sina Onsdagen den föresatser när det gäller reformer som varit förutsatta vid utvecklingen av 25 april 1973 det s.k. Caduprojektet, vilket i sin tur ledde till icke önskvärda sociala — konsekvenser av detta annars så framgångsrika projekt. Allt nog, det har funnits skäl för Sverige att hålla igen på sitt bistånd till detta land. Man kan naturligtvis fråga om det då inte finns några insatser som har den inriktningen att de verkligen kan sätta i gång utvecklingen i detta fattiga land och som kommer folkets flertal till del. Ett sådant område, som utrikesutskottet särskilt har velat peka på i år, är undervisningsområdet. Skolbyggnadsprojektet har varit en klar framgång. Det har sträckt sig över hela landet och blivit något av en folkrörelse. Faktiskt har man lyckats att underifrån påverka även den centrala förvaltningen. I landets budget har såväl driftsom kapitalutgifterna för undervisningssektorn ökat i betydande grad under senare år, och från budgetåret 1963/64 till innevarande budgetår har det skett en uppgång från totalt 10 till 19 procent. Det kan också anmärkas att kostnaderna för försvaret i Etiopien under samma tid har minskat från 19 till 14 procent i budgeten. Naturligtvis finns det också andra områden än undervisningsområdet som kan vara ägnade att stödjas från svensk sida och som väl kan fylla platsen på ett samarbetsprogram med den omfattning som det för närvarande har. Utskottet har velat uttala att något avgörande inte har träffats som motiverar en minskning av biståndet till Etiopien. Alltså kan man säga att vi därmed bör bryta den nedåtgående trend som gällt för Etiopien under senare år. Familjeplanering behandlas i en reservation av de borgerliga ledamöterna i utskottet. Låt mig påstå att den reservationen knappast tillhör de bäst motiverade. Vad sägs där? Jo, att familjeplaneringsinsatser skall förbli ett huvudelement i svensk biståndspolitik. Som om någon hade bestritt detta! Vi vet att anslagen till familjeplanering kraftigt har ökat varje år. Jag tar som exempel att från 1968/69 till nu aktuellt budgetår en ökning har skett från 28 miljoner kronor till 95 miljoner kronor. Reservanterna yrkar vidare att högre bidrag skall utgå till FN:s befolkningsfond. Tyvärr får det lov att sägas att arbetsläget i denna fond är sådant att fonden inte kan förbruka de medel den disponerar över, och Sverige ger för övrigt stora bidrag till fonden. Vidare berörs i reservationen det svenska stödet till insatser i Korea respektive Malaysia. När det gäller Malaysia är det numera klart att stöd skall utgå från Sverige under hela 1974, och i vad gäller Korea kommer Sverige att betala huvuddelen av kostnaderna för byggnaderna för familjeplaneringsinstitutet där och driftkostnaderna t.o.m. budgetåret 1975/76. Reservationen bör avslås. Frågan om familjeplanering, dvs. en av mänsklighetens ödesfrågor, är emellertid värd all uppmärksamhet. Sveriges pådrivande roll är förvisso inte slutspelad, men det måste mobiliseras ytterligare starka krafter för att man skall komma till en vändpunkt i den ofantliga befolkningsökning som äger rum. Denna fråga är fast sammankopplad med de flesta andra utvecklingsproblem. FN har trots allt aktiverats i denna fråga, och förväntningarna är stora på nästa års befolkningskonferens och de 7” förberedande mötena till den — och naturligtvis på de efterföljande aktiviteterna. Slutligen i denna fråga vill jag gärna understryka behovet av öppenhet i handläggningen inför allmänhet och press när nu de här frågorna övergår från att vara petitaärenden på SIDA till att bli ärenden bland andra multilaterala ärenden inom utrikesdepartementet. Alla har förutsatt ett fortsatt samarbete med SIDA i befolkningsfrågan. Till sist vill jag i största korthet beröra ett stort ämne, nämligen särskilda aktiviteter för kvinnorna. Jag gör det i anslutning till reservationen 15. Sverige är ett av de få länder som aktualiserat särskilda åtgärder för att med utvecklingsansträngningarna nå kvinnorna. Det har skett genom egna svenska insatser men framför allt i samarbete med FN-organ. Alla dessa projekt var som experiment intressanta, och en hel del var också framgångsrika. Strategin för ett sådant här arbete måste emellertid bearbetas och finslipas för att på ett genomgripande sätt kunna förändra förhållandena för kvinnorna i de fattiga länderna. Det gäller deras ställning i familjen, deras rätt och möjligheter att gå i skola, att skaffa utbildning som ger dem en egen utkomst etc. Vi vet att det är gigantiska problem som finns. I själva verket vet vi att utvecklingsprocessen ofta betyder en sämre och osäkrare ställning för kvinnorna än de hade tidigare, men problemet har börjat upptäckas. En del studier har gjorts, men mycket mer av rent analysoch utredningsarbete behövs och dessutom, förstås, konkreta åtgärder. Jag kan med viss tillfredsställelse säga att inom SIDA just i dagarna har slutförts ett utredningsarbete om kvinnan i utvecklingsprocessen. Det läggs nu fram för styrelsen, och jag tror att det kan vara möjligt att arbeta in det i årets petita. Syftet med den här utredningen har varit att framlägga förslag till riktlinjer för den analys av kvinnans situation som skall ingå i SIDA :s plahering och som tar sig uttryck i bl.a. landanalyser, biståndsprogram, sektoranalyser och landrapporter. Utredningens uppgift har inte varit att utarbeta förslag till svenska biståndsinsatser för att förbättra kvinnans ställning. Skall sådana insatser komma till stånd måste de föreslås av programländerna själva, och jag tror att detta är mer angeläget i denna fråga än i de flesta andra. Det finns anledning att hysa förhoppning att vi kan komma bättre rustade till våra samtal med representanterna för mottagarländerna när vi vill väcka deras intresse för kvinnofrågan.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

Herr talman! Fru Lewén-Eliasson tycktes ha fått intrycket att mina ord om den ensidiga politiska bedömningen avsåg hela den svenska u-hjälpspolitiken. I så fall har jag uttryckt mig oklart. Vad jag ville säga var att det finns grupper inom socialdemokratin som driver en ensidig politisk linje, och den kommer i vissa fall till uttryck i den politik som förs. Jag anförde som exempel ett besök här i landet av en utrikes minister som fått beskedet att hans land kunde få större bistånd, om det — Nr 72 förde en mer socialistisk politik, jag nämnde vidare diskrimineringen av Onsdagen den FNLA. Jag sade att det därför vore bra om man kunde utvidga den 25 april 1973 parlamentariska representationen i flyktingberedningen. Man kan också som exempel ta Etiopien. Regeringen anger inte något skäl till att man vill sänka det nuvarande anslaget till Etiopien. Det måste ändå vara en ensidig politisk bedömning, som gör att man på detta sätt vill trappa ned detta anslag. Fru Lewén-Eliasson nämnde också vår reservation om Latinamerika. Om riksdagen bifaller denna reservation, innebär det inte att riksdagen i dag fattar beslutet om vilket av de tre nämnda länderna som skall bli mottagarland, men det innebär ett uppdrag till regeringen att arbeta vidare i syfte att få fram ytterligare ett mottagarland i den kretsen av länder i Latinamerika. Med reservationen har vi velat markera att det är angeläget att stärka biståndet till Latinamerika och att det är lämpligt och värdefullt att göra det genom att lägga till ytterligare ett mottagarland i Latinamerika. Verkligheten är mångskiftande och komplicerad på denna kontinent, och det skulle ge ett bättre och allsidigare urval om vi lade till ett land. Till sist några ord beträffande familjeplaneringsreservationen. Det viktiga är här att hålla frågan om insatser i Korea och Malaysia öppen, att inte på ett tidigt stadium binda sig för att sluta vid en viss tidpunkt, och det är det vi har velat slå vakt om i reservationen.
Herr talman! Först till de ensidiga politiska bedömningarna. Jag tror nog att herr Wirmark när han gjorde det uttalandet bl.a. avsåg ländervalet. Jag svarade med ett åberopande av hur länderkretsen ser ut; den kan inte vara ett resultat av ensidiga politiska bedömningar av sådan karaktär som herr Wirmark vill göra gällande. Det viktiga är ju de beslut man fattar, och valet av länder är just resultat av sådana beslut. När det sedan gäller frågan om Etiopien tror jag att verkligheten är långt mera komplicerad än vi i dag haft tillfälle att utreda. Jag tror att det bara var ett par år sedan det i riksdagen väcktes en interpellation om de svåra inre förhållandena i Etiopien, som föranledde dåvarande utrikesministern att förklara att man inte kunde tänka sig ett utbyggt bistånd i ett land där ett sådant tillstånd rådde. Jag kunde inte finna att det vid den tidpunkten fanns någon som ville resa motstånd mot det uttalande som utrikesministern då gjorde. När det sedan gäller frågorna om familjeplanering i Malaysia och Korea är förutsättningarna, inte att aktiviteterna skall upphöra eller minska, utan att det svenska biståndet skall ersättas av bistånd från FN. Nu har vi skjutit på den övergången ytterligare, och vi får väl då se, huruvida det finns möjlighet att tänka sig att FN:s befolkningsfond vid övergångstillfället kan överta de här aktiviteterna; det har i varje fall jag förutsatt.
Herr talman! Bara några ord om en punkt, nämligen den påstådda ensidiga politiska bedömningen och valet av mottagarländer. 179 Jag betonade faktiskt mycket klart i mitt första inlägg att det inte är något fel på våra grundtexter. De är väl utformade och väl avvägda. Jag har också vid flera tillfällen — även i dag — betonat att sammansättningen av gruppen mottagarländer har vårt stöd och att vi tycker den sammansättningen är i enlighet med synen i de här grunddokumenten. Om man däremot vill avlägsna sig från en sådan sammansättning — det förekommer ju ofta inom socialdemokratin tongångar i debatten i den riktningen — äventyras ju enigheten. Det är risken vid ett större inflytande för en sådan ensidig politisk bedömning som jag har velat varna för.
Herr talman! Förutsättningen för diskussionen i dag är inte vad som möjligen förekommer i debatter på gator och torg och i möteslokaler, utan de beslut som regering och riksdag har fattat. Det är de senare som jag har försvarat.

Herr talman! Frågan om vilka länder som skall komma i fråga för svenska biståndsinsatser har undan för undan fått ökad aktualitet. Detta utgör i och för sig en välkommen utveckling av debatten. Den tidiga svenska u-hjälpsdiskussionen hade en mycket stark benägenhet att uteslutande handla om biståndsinsatsernas storlek, inte om deras utformning eller effekt. I dag står vi inför en utveckling — det har betonats flera gånger här i dag — som innebär att mer och mer av det svenska biståndet skall kanaliseras till s.k. progressiva länder, dvs. med den terminologi som ogenerat används av länder med ett socialistiskt styrelseskick. Huvudargumentet för detta anses vara att endast i dessa länder kan den svenska u-hjälpen få en verklig effekt. Endast i länder som Cuba, Tanzania, Chile och Nordvietnam kan hjälpen så att säga gå på djupet. Bistånd till länder som tillämpar marknadsekonomiskt system anses tvivelaktigt, för att inte säga förkastligt. Ja, detta synsätt har gått exempelvis UD:s biståndsavdelning och regeringen djupt till sinnes. En titt på utvecklingen av det svenska biståndet de senaste åren talar sitt tydliga språk. Det går inte att på något sätt bortförklara hur det verkligen förhåller sig. Låt mig ge några exempel på utvecklingen! Cuba fick 1971/72 3,6 miljoner kronor i svenska biståndsinsatser. Budgetåret efter, 1972 74 föreslås ytterligare en kraftig ökning, till 35 miljoner kronor, alltså en tiodubbling på två år. Låt oss se på Chile: Chile fick 1971/72 2,5 miljoner kronor. 1972 74 föreslås 30 miljoner kronor. Inom parentes kan nämnas att Chile samtidigt köpt svensk krigsmateriel för ett belopp som ännu inte har offentliggjorts — det gäller kryssaren Göta Lejon — men som torde uppgå till vad som hittills har betalats ut i svenska biståndsinsatser till Chile, en paradox som jag tycker inte skall undgå kammaren. Låt oss titta på Tanzania. Detta land fick 1971 73 90 miljoner kronor. 1973/74 får landet 120 Onsdagen den miljoner kronor. Det är alltså i absoluta tal en mycket kraftig utveckling 25 april 1973 — en fördubbling på två år. Nästan 60 miljoner kronor har här plussats — på. Det statliga utveck Låt oss också för jämförelsens skull titta på Etiopien, som har nämnts = lingsbiståndet ett antal gånger i debatten i dag. Där har utvecklingen varit en helt annan. Det landet fick 1971 73 33 miljoner kronor. 1973/74 får landet 30 miljoner kronor. Det är alltså en utveckling som pekar kraftigt nedåt, t.o.m. om vi räknar i någorlunda fast penningvärde. Herr talman! Det märkligaste är dock att företrädarna för linjen om bistånd endast till socialistiska stater inte har kunnat presentera några avgörande bevis för sin tes. Utvecklingen i Chile, Tanzania och Cuba, som jag just har berört, visar tvärtom en ekonomisk stagnation. Att denna inte ensidigt går att skylla på exempelvis USA:s politik i form av embargon och andra åtgärder torde vara obestridligt. En så framstående socialdemokratisk bedömare som Gunnar Adler-Karlsson har klart påvisat detta i sin bok om Cuba. Orsakerna ligger i stället i den doktrinära ekonomiska politik som kännetecknar Castros Cuba. Motsvarande förhållanden råder också i de andra här uppräknade länderna. Där har vi just en av orsakerna till att moderata samlingspartiet i en av de reservationer som är fogade vid utrikesutskottets betänkande har intagit en mycket tveksam hållning till hjälp åt just dessa länder. Ett rimligt krav i sammanhanget är att vi får en någorlunda klar bild av vilken effekt våra biståndsinsatser har på utvecklingen. Detta är inte lätt att bedöma, det skall medges. Men man har en stark känsla av att detta är ett försummat område i den svenska biståndsdebatten. Jag har i en motion till årets riksdag understrukit nödvändigheten av att den tillsatta u-landsberedningen i sitt arbete verkligen gör en utvärdering av de hittillsvarande svenska biståndsinsatserna. I det sammanhanget kommer man inte ifrån att också ta ställning till i vilken utsträckning mottagarlandets politiska system är utvecklingsfrämjande eller inte. Att inte ta med detta i bilden vore att sticka huvudet i sanden. Och det är just vad den svenska biståndspolitiken har gjort länge nog nu. Det är förvånansvärt vilka svävande svar man får av biståndsarbetare när man frågar vilka resultat som har kunnat uppvisas med olika projekt. Jag är som sagt medveten om svårigheterna med utvärderingen men tycker att försöken hittills har varit i blygsammaste laget. När jag nu har sagt detta ligger det förstås nära till hands att någon påstår att jag vill politisera den svenska u-hjälpen. Det har riktats beskyllningar av det slaget mot mig tidigare, bl.a. av företrädare för UD:s biståndsavdelning. Sådana beskyllningar är i praktiken enbart löjliga. Den svenska u-hjälpen är sedan några år tillbaka redan starkt politiserad, och de siffror som jag har nämnt här torde tala för sig själva. Jag har personligen en motsatt ambition; jag vill låta det svenska biståndet vägledas av andra principer än dem som nu tillämpas då man ger bistånd till regimer som faller vår socialdemokratiska regering i smaken. Så länge man inte övertygande har kunnat visa att just de länder dit vi nu 81 kanaliserar en ökande del av vårt bistånd är bättre skickade att dra nytta av biståndet, kan den nuvarande trenden i svensk biståndspolitik karakteriseras som ett internationellt socialistiskt partistöd. Det värsta med denna utveckling är att den hotar att splittra den relativt stora enighet som vuxit fram kring den svenska u-hjälpens storlek. Vi vet att den svenska opinionen kan vara nog så flyktig, och en stark politisering av u-hjälpen kan lätt få konsekvenser i negativ riktning. Herr talman! Jag tillät mig förra sommaren i Svenska Dagbladet att framföra kritiska synpunkter av ungefär samma slag som jag här har anfört. UD:s biståndsavdelning protesterade kraftigt. Jag vill ytterst ogärna använda någon som ett slagträ i den här debatten, men jag skall bara hänvisa till två uppmärksammade anföranden som chefen för SIDA har hållit. Beträffande länderinriktningen anförde han i ett tal i Helsingfors förra året kritiska synpunkter mot vår nuvarande utveckling. När det gäller UD:s biståndsavdelnings sätt att sköta sina åligganden kan jag inte annat än tolka hans anförande vid TCO:s representantskap den 13 april i år som ett allvarligt memento för ledningen för denna avdelning. Även om denna alltid uppträder i den sårade oskuldens skepnad så litar jag nog mera på SIDA :s generaldirektör. Han brukar inte ta till orda i oträngt mål, och han kan inte heller beskyllas för att använda överord. Snarast har man förvånats över hans tystnad i biståndsdebatten; andra generaldirektörer brukar inte vara lika försynta. Om vi nu framdeles skall ha en styrning av biståndet till så kallade progressiva länder, låt oss då ta en ordentlig diskussion och ett principbeslut om det. Nu har vi haft en flytande situation som herr , Wirmark påpekade och länge nog utnyttjats av dem som velat prioritera socialistiska stater på andra — och ofta fattigare — staters bekostnad. Detta måste rimligen u-landsberedningen ta upp till ett allvarligt övervägande. Herr talman! Det finns en tendens i de senaste årens u-hjälpsdebatt som jag inte tycker skall få gå spårlöst förbi. Jag tänker på att allt fler u-hjälpsdebattörer tycks strunta i den demokratiska utvecklingen i u-länderna. Eftersom man menar att det är viktigt att det i mottagarlandets politik ligger ett incitament till ekonomisk och social utjämning, så tycker jag att det borde spela en viss roll om det i landets politik också ligger incitament till en demokratisk politisk utveckling. Men detta tycks som sagt inte spela någon roll. Tvärtom, det har i allt klarare ordalag framhållits att de politiska formerna spelar en mindre roll; det är innehållet i besluten som är det väsentliga. Jag kan definitivt inte hålla med om detta starkt förenklade resonemang. Vilka incitament för en demokratisk utveckling finns det i länder som Cuba och Nordvietnam? Att så döma ut den västerländska demokratins möjligheter att verka som styrelseform i utvecklingsländerna — må vara att det här i vissa fall rör sig om en utveckling på lång sikt — tycker jag är beklagligt. Men svensk biståndspolitik av i dag tar inte hänsyn till vilka möjligheter demokratin har att segra — man föredrar att peka på de många svårigheter som finns, talar dunkelt om ”progressiva” länder etc. Svensk biståndspolitik av i dag är mera intresserad av mottagarlandets socialistiska inställning än av de möjligheter för en demokratisk utveckling som finns. Icke ett ord av kritik har hörts mot förhållandena i dessa s.k. progressiva länder från exempelvis regeringsledamöter eller UD:s biståndsavdelning. Här brukar det normalt inte finnas några hämningar när det gäller att kritisera andra länders inre förhållanden. Jag tror att just denna fråga kan komma att spela en betydande roll i de kommande årens u-hjälpsdebatt. Den har hittills beklagligt nog varit i skymundan. Herr talman! Jag tycker det är mycket tillfredsställande att biståndsdebatten — som tidigare var alltför fixerad vid biståndets storlek — nu försöker tränga djupare in i en del av problemen. Men den inriktning som svensk u-hjälp har tagit är på många punkter olycklig. Det skulle inte förvåna mig om vi under de närmaste åren fick uppleva en förtroendekris för u-hjälpen, om den tillåts fortsätta i nuvarande banor.

Herr talman! I den svenska s.k. biståndsbudgeten återkommer i år som förut anslaget till Världsbanken via dess organ IDA. Det är en av de osmakligaste posterna i hela statsbudgeten. Via den taxeras pengar ut av hårt pressade svenska arbetare för att distribueras till de mest ultrareaktionära regimer och de mest meningslösa projekt världen över. Hela denna sak är så sjuk, att t.o.m. utrikesutskottet undviker varje sakdiskussion och i stort sett bara hänvisar till att årets anslag är ett flerårsåtagande. Vad är Världsbanken, den bank där IDA ingår och med vilken IDA har gemensam administration? Det är en bank för kreditgivning väsentligen till projekt, vilka är ägnade att öka de rika ländernas utplundring av de fattiga. Dess förste chef proklamerade redan 1952 i ett programtal syftet vara att stimulera till sådana infrastrukturinvesteringar, vilka var ägnade att befästa de kapitalistiska industrimakternas möjligheter att ur de fattiga länderna utvinna sådana varor som den kapitalistiska storindustrin behövde. Världsbankens nuvarande chef, tillika högste chef för IDA, är sedan åtskilliga år Robert McNamara, f. d. chefstjänsteman i Ford Motor Company, f.d. krigsminister och den amerikanska Vietnampolitikens bombningsexpert. Banken ligger politiskt i händerna på USA och dess närmaste samarbetspartner i den kapitalistiska industrivärlden. De fattiga agrarländernas representerar här bara 35 procent av rösterna. Banken är ett redskap för USA:s utrikespolitik. Den har öppet proklamerat att den föredrar att stödja länder som vill stabilisera ett kapitalistiskt system. Pearsonkommissionen, som av McNamara 1968 tillsattes för att värdera låneverksamheten, förebrådde i sin rapport de fattiga länderna för att de inte var tillräckligt aktiva i försöken att framskapa en inhemsk kapitalistklass. Banken visar en nästan patetisk förkärlek för fascistiska militärregimer, och väldiga summor kanaliseras varje år ut till dessa regimer. Före 1968 gjorde Världsbanken i stort sett ingenting i Grekland. Men efter överstarnas kupp har nåden plötsligt börjat flöda. Och så sent som den 19 september 1972 kunde överstarna glädja sig åt ett nytt lån på 23,5 miljoner dollar. Brasilien var före militärkuppen 1964 mycket styvmoderligt behandlat. President Goulart var reformvän och patriot och sådana är inte tålda i Världsbanken. Men efter den med CIA:s bistånd genomförda militärkuppen har Brasilienlån blivit högsta mode, och Brasilien är i dag den största låntagaren banken över huvud taget har. Indonesien betraktades före 1967 som tämligen intresselöst från bankens sida. Men efter militärkuppen och massmorden på 700 000 nationalister och kommunister har den CIA-stödda officersjuntan kommit att bli en av bankens mest omhuldade kelgrisar, inte helt i det brasilianska formatet, men ganska nära. Herr talman! Det är mot denna bakgrund inte märkligt att utskottet inte går in på sakresonemang. Det finns inte mycket att resonera om när det gäller Världsbanken. Den är en internationell skändlighet. Den som stöder den gör naturligtvis klokt i att dölja det. När kammaren 1971 och 1972 debatterade denna punkt i budgeten var IDA:s försvarare mycket irriterade. De visste med sig att hela saken var sjuk. Men man hade vissa argument för att trots allt fortsätta det svenska engagemanget. Man hänvisade till att Världsbanksgruppen skulle komma att ändra inriktning i låneverksamheten. Kritik hade framförts, bl.a. från svensk sida, och McNamara själv hade i Köpenhamn givit uttryck för en mer öppen politik. Bl. a. skulle man inte ställa samma typ av politiska villkor som förr. Man skulle kunna tänka sig bistå även ett land som Chile med krediter osv. Ett annat argument som framfördes var att pengarna oavsett regim ändå kommer den långsiktiga utvecklingen till godo. Jag karakteriserade redan då dessa förhoppningar som naiva. Vad har då i verkligheten hänt sedan dess? Har de skäl för fortsatt svenskt engagemang som anförts visat sig ha något innehåll? Låt oss se. Jag har här fullständiga listor över samtliga krediter som Världsbanken och dess underorgan beviljat från 1 januari 1972 och fram t.o.m. 30 mars i år. Krediterna är fördelade inte bara på länder utan ända ner på enskilda projekt. Ja, det har verkligen inträffat förändringar. Men inte i den riktning som McNamara påstod och som vissa ledamöter i denna kammare hade så fromma förhoppningar om. Förändringarna har gått i rakt motsatt riktning. Låt oss först se på bankens totala kreditgivning, dvs. inklusive IDA och IFC. Närmast föregående år har Indien varit störste låntagare. Det finns åtskilligt att säga om indisk politik från biståndsoch framstegssynpunkt, bl.a. regimens hänsynslösa nedslående av jordreformrörelserna. Men i jämförelse med t.ex. Indonesien är insatser i Indien från utvecklingssynpunkt åtminstone relativt rimliga. Det säregna har emellertid inträffat att efter I januari 1972 har Indien som långivare distanserats av militärjuntans Brasilien, som nu toppar listan, med 439 miljoner dollar totalt sedan januari 1972. Som en av de stora låntagarna har ett nytt land ryckt upp — Turkiet, där officerskretsarna stärkt sin makt, där reformsträvare av alla schatteringar förföljs och släpas inför domstol, där de stora jordägarna håller landsbygdens massor i ett järngrepp av åldriga brukningsoch rättssystem. Turkiet har fått 243 miljoner dollar. En annan ny stor låntagare har uppträtt under 1972—1973: Franco-Spanien med totalt 100 miljoner dollar. Överstarnas Grekland har fått 23,5 miljoner, Sydkorea 99 miljoner, Thailand, där militären hunnit nedslå all legal opposition och jagat bort parlamentet, har fått 57 miljoner, det feodala Etiopien, ett av de få länder där gammaldags slaveriliknande förhållanden ännu råder, har fått 40 miljoner dollar osv. Slutsatsen av en noggrann genomgång projekt för projekt, lån för lån kan endast bli en: den tendens som Världsbankens försvarare här i kammaren fäst sin lit till har inte infunnit sig. Det har blivit tvärtom. Den störste låntagaren är en av världens brutalaste fascistdiktaturer. Världsbanken har mer och mer blivit en finansiellt stödorgan åt den internationella fascismen. Det är inte märkligt att utskottet inte vill göra några kommentarer i sak. Det har ju visat sig att utskottets talesmän i kammaren 1971 och 1972 har kommit med felaktiga uppgifter och felaktiga förhoppningar. Hur ser det då ut när det gäller IDA och dess specifika sektor av långivningen? Störste låntagare är där alltjämt Indien. Men militärens och godsägarnas Turkiet har ryckt fram till 143 miljoner dollar. Indonesien får nära 100 miljoner. Militärdiktaturens Thailand får 57 miljoner, Sydkorea 51 miljoner och Filippinerna, där det numera också råder öppet krig mellan jordreformrörelsen och regeringen, får 53 miljoner dollar, vilka självklart går direkt i regeringens händer. Bl. a. gav IDA den 15 december 1972, för fyra månader sedan, ett belopp av 13 miljoner dollar till undervisning på Filippinerna. Man torde kunna utgå från att det inte är undervisning rörande jordreformer eller andra reformer som regeringen tänker bedriva, för den händelse någon del av beloppet skulle hamna någon annanstans än i regeringstjänstemännens fickor. Det finns en regim, som av alla bedömare brukar räknas som den grymmaste och blodigaste t.o.m. efter latinamerikanska mått. Det är general Alfredo Stroessners regim i Paraguay. Generalen kunde den 15 december 1972 glädja sig åt ett lån från IDA. Det skulle användas för undervisning. Svenska arbetare skall alltså få betala pengar inte bara för att understödja generalerna i Indonesien och godsägarna i Turkiet. De skall också få äran att vara med och betala den undervisning general Stroessner består sina undersåtar. Jag vill fråga speciellt de socialdemokratiska ledamöterna: Hur kan ni rösta för ett sådant anslag? Säger inte ert politiska samvete någonting åt er i det ögonblick ni trycker på voteringsknappen för general Suharto och general Stroessner? Den tendens till förnuftigare länderfördelning som kan iakttas i det bilaterala programmet undergrävs genom den fördelning som sker när det gäller IDA-medlen. Och hur var det med McNamaras löfte att man skulle bli öppnare och generösare? Sedan januari 1972 har enligt det här materialet inte ett öre av bankens eller IDA :s pengar gått till Chile — det är verkligheten. En relativt progressiv och hederlig regim som den i Tanzania har visserligen fått 28 miljoner dollar under 1972-1973. Men Madagaskar och Malawi — två regimer som hela tiden försökt utveckla förbindelser med apartheidregimens Sydafrika — har fått mer än dubbelt så mycket, därav Madagaskar 45 miljoner. Kamerun, där det råder inbördeskrig mellan den på franska bajonetter vilande regimen och en nationell befrielserörelse, har fått 13 miljoner dollar. Men Zambia, som för en hård kamp mot det sydafrikanska trycket och som ofta understött befrielserörelserna i södra Afrika, har inte fått ett enda öre från IDA — trots att Zambia just tillhör de fattigaste bland nationerna, just dem som IDA påstår sig skola stödja. Däremot har Zambia fått 1 miljon dollar genom IFC, ett annat världsbanksorgan. Denna miljon går dock inte till Zambias egen utveckling. Den går till den beryktade internationella Batakoncernen, som på sin tid köpte och lade ner Oscariafabriken här i Sverige. Hur kan man med detta för ögonen påstå, att bankens och IDA:s politik blivit öppnare och rättvisare. Det kan man naturligtvis inte, och det är därför utskottet skäms och tiger. Ta Förenade arabrepubliken, som energiskt försöker kämpa med stigande försörjningssvårigheter och som har en trots allt relativt folklig och framstegsvänlig regim. Den har inte fått ett öre efter januari 1972 vare sig av IDA eller av Världsbankens andra organ. Men överstarnas Grekland har fått 23 miljoner och Israel har fått 30 miljoner — låt vara genom banken direkt och inte genom IDA. Man hör ibland att just IDA är ett organ som kan stödja de fattigaste, på goda lånevillkor hjälpa dem till sociala och ekonomiska framsteg. Men var är det för sorts projekt man finner bland dem som under 1972 och 1973 blivit föremål för IDA :s och därigenom Sveriges stöd? Det är bl.a. 8 miljoner till kommunikationer i Bolivia, beviljade den 4 december 1972. Det sägs därvid uttryckligen att ändamålet är att underlätta Bolivias export av de råvaror som utgör deras traditionella handelsberoende. Den 1 maj 1972 fick Guayana 4,5 miljoner dollar för kommunikationer, uttryckligen ägnade sockerdistrikten för att underlätta transport ur landet av socker, som är Guayanas ekonomiska förbannelse sedan mer än 100 år. Marocko har fått 34 miljoner för att underlätta export av jordbruksprodukter från detta svältande land. Kenya fick den 19 maj 1972 29 miljoner dollar för att bygga en stor internationell flygplats i Nairobi. Säkert kommer detta kringresande diplomater till godo, men vad får det för verkan för de utarmade bönderna och arrendatorerna i Kikuyu-land eller barnen i huvudstadens slum? Vad har tjuten från jetplanen för positiv verkan på deras förhållanden? Och är det sådant som svenska skattebetalares pengar skall vältas ut på? Den 20 mars 1972 gav IDA ett lån på över 4 miljoner dollar till Nepal. Pengarna skall användas för att bygga ett hotell. Är inte detta spöklikt? Sverige bidrar till hotellbyggandet i Nepal, till lyxturisternas bekvämlighet. Sedan finns det människor som har mage att påstå att detta är till fördel för folket i landet och att det bidrar till ekonomisk och social utveckling. Och de 5 miljonerna av IDA-medel som går till kungaregimen i Jordanien för ”undervisning” — vad skall kungaregimen undervisa det jordanska folket i, sedan dess tjänstemän tagit vederbörliga mutor av beloppet? Inte i framsteg, inte i upplysning, inte i sådant som ger den uppväxande generationen kunskap om världen eller om det arabiska samarbetet. Snarare för att göra dem till lydiga redskap för feodalherrarna, som lever hotelliv i Beirut och på Rivieran. Chile får som nämnts inte ett öre av banken eller IDA. Däremot får Dominikanska republiken, där USA-trupperna jagade ut den progressive Juan Bosch, 13 miljoner. Zambia får som nämnts inte ett öre. Men Etiopien, detta livegenska pens och mörkrets land, har sedan 1 januari 1972 fått 40 miljoner. Varje Nr 72 ärlig demokrat och socialist måste rimligen skämmas över att stödja sådan Onsdagen den verksamhet. Har inte Sverige skandaliserat sig tillräckligt i detta av 25 april 1973 korrupta och reaktionära feodalhövdingar styrda land? Räcker det inte med att man hjälpt till att utbilda flygare, som från luften kan beskjuta befrielserörelsens folk? Räcker det inte att Sverige hjälpt till att uppbygga den kejserliga polismakten och på så sätt bidragit till att oppositionsledaren Menghistu Neway kunde hängas på torget i Addis Abeba? Skall kejsaren och hans oligarki, som lever på de livegnas arbete dessutom glädja sig åt att få svenskt stöd via räntefria IDA-lån? Herr talman! Den 20 mars 1972 utnämnde världsbanksorganet IFC en speciell representant i Indonesien, mr Ronald K. Jones. I samband härmed gav Världsbanken ut ett pressmeddelande. Där heter det: ” — — — utnämningen av mr Jones kommer att möjliggöra ett mer aktivt engagemang för IFC i avsikt att stödja och främja inhemska och utländska investeringar i Indonesien.” —— — ”Investeringsklimatet i Indonesien har förbättrats märkbart de senaste åren.” Där har vi Världsbankens ideologi i ett nötskal. Skjut några hundratusen reformvänner och investeringsklimatet förbättras märkbart. Skaffa er en fascistisk militärregim och bankens och IDA :s nåd skall flöda. Hur kan man inför denna demonstrativa cynism påstå, att IDA och banken säkert skall ändra sin politik? Finns det ett enda faktum som stöder en sådan naiv förhoppning? En genomgång av projekten visar att det inte är så. Världsbanken och IDA är en internationell skandal. Det svenska stödet till IDA och dess många mystiska projekt är en nationell skandal, som en gång kommer att bli så pass känd bland lönearbetarna i det här landet, att staten anständigtvis inte längre kommer att kunna fortsätta med sin anslagspolitik. Insikten om bankens och IDA :s verkliga natur döljs inte ens av dem som haft tillfälle att arbeta inom dess verksamhet. Den pakistanske världsbanksekonomen al Haq hänför en betydande del av misslyckandena just till att bankens långivning alltför mycket lett till en skenbar inkomstökning i form av lyxbyggnader och att kreditgivningen stärkt den härskande klicken. En annan världsbanksekonom, professor Jacoby, kritiserar skarpt förhållandet att projekten har så litet med folkens ekonomiska och sociala framsteg att göra och mest inriktar sig på investeringar, som saknar sammanhang med den ekonomiska strukturen i stort och bidrar till att stärka utländska intressens grepp och inhemska oligarkiers makt. Så låter det bland Världsbankens egna experter, när de tar bladet från munnen. Det är bara här i kammaren, som man med en blandning av naivt skygglappstänkande och cynisk verklighetsförfalskning fortsätter att pungslå svenska arbetare på pengar till flygplatser och hotell, fascistregimers undervisning och sockerbaroners önskan om bättre vägar. Det är bara här i Sverige som man hittills vägrat inse sanningen att Världsbanken och IDA i allt högre grad blivit ett stöd inte bara för den internationella imperialismen utan alltmer också för den internationella Den dag kommer naturligtvis när insikten härom blivit så spridd, att skandalen inte längre kan döljas. Då kommer denna post att försvinna ur budgeten under en tystnad, som är ännu större, djupare och mer generad än den tystnad med vilken ett besvärat utskott i betänkandet nr 3 i år förbigått den. Jag yrkar bifall till motionen 414, som kräver avslag på pengarna till IDA, ADB och ADF.